Herr talman! Kommunikationerna mellan de borgerliga i Uppsala läns landsting får väl de borgerliga själva svara för. Jag vill återigen påpeka för herr Nilsson att det utsändes en PM till förvaltningsutskottens ordförande och vice ordförande samt till landstingsdirektörerna före den informationskonferens i slutet av januari som jag har omnämnt. I denna PM finns en redogörelse för överenskommelsen, och det är klart utsagt att vårdavgifterna skall höjas först den 1 januari 1970. Promemorian är undertecknad av bland andra Landstingsförbundets ordförande Stig F: Hansson, partivän till herr Nilsson. Det är ingen tillfällighet att socialdemokraterna i Uppsala läns landsting har gått emot det beslut som herr Nilsson uppenbarligen med stor iver har ansett böra genomföras. Slutligen vill jag framhålla att det icke förekommit i något annat landsting att man höjt avgifterna efter det att överenskommelsen träffats. Det säger kanske tillräckligt.

Herr talman! Herr Kaijser har frågat om jag vill medverka till att även privatpraktiserande läkare efter fyllda 48 år kan få näringsbidrag i samband med obligatorisk utbildning i civil krigssjukvård. Jag har från socialstyrelsen inhämtat att ersättningsbestämmelserna för del tagande i grundkurser för civil krigssjukvård kommer att aktualiseras i styrelsens anslagsframställning för budgetåret 1970/71. Den fråga som herr Kajiser tagit upp i sin interpellation kommer således att prövas i vanlig ordning under höstens budgetarbete.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Jag har tolkat det som positivt och som att det innebär att den mindre lyckade utformning som bestämmelsen har fått i det här avseendet kommer att ändras. Det här är ju en teknisk detalj, ur vilken man väl inte ens med stora försök skall kunna pressa ut någon politisk betydelse. Det är här fråga om litet pengar för statsverket men belopp som kan betyda en hel del för var och en av de enskilda personer som åläggs en tjänstgöring vars motsvarighet, såvitt jag kan förstå, andra grupper i princip inte har. Att svaret är positivt gör att jag egentligen borde känna mig helt tillfredsställd. Det finns emellertid en sak som jag vill kritisera. Jag tycker att det tar lång tid innan ändringen kan genomföras. Det sägs att frågan om nya ersättningsbestämmelser kommer att tas upp i samband med anslagsframställningen för budgetåret 1970/71. En ändring borde dock rimligen kunna genomföras även för dem som skall fullgöra den här tjänstgöringen under budgetåret 1969/70. Som jag sade gäller det litet pengar för statsverket, men det kan gälla förhållandevis mycket för de enskilda personerna.
Herr talman! Jag har redan sagt att denna fråga får prövas i vanlig ordning under höstens budgetarbete. Men jag vill påpeka att läkare som är över 48 år får vid deltagande i kurser för utbildning i civil krigssjukvård ersättning enligt samma principer som gäller för andra medborgare vid tjänstgöring inom civilförsvaret, dvs. dagersättning med 78 kronor, utbildningspremie med 15 kronor per dag samt reseersättning. Det kan i princip vara diskutabelt att införa särbestämmelser för en viss grupp civilförsvarspliktiga — det bör vi nog ha i minnet. Frågan kommer emellertid, som sagt, att bli föremål för prövning.

Herr talman! De privatpraktiserande läkarna kan ju göra jämförelser med sina kolleger på sjukhusen. Dessa får samma ersättning. Sjukvårdshuvudmännen, som betalar sjukhusläkarnas löner, betalar också kostnaderna för vikarier för dem. De privatpraktiserande läkarna får själva betala sina lokaler, sin personal osv. under den tid de deltar i de kurser det här gäller. Hittills har det varit fråga om korta kurser. Det har gällt kurser på sex dagar. Jag har själv tidigare deltagit i en kurs av liknande typ. Jag har också haft tillfälle att helt nyligen närmare följa en sådan kurs, och jag måste säga att alla deltagare var mycket positiva till kursen och tyckte att de hade fått lära sig mycket. Men det kan ju inte bestridas att de privatpraktiserande läkarna känner sig satta i särklass därigenom att de åsamkas betydligt större ekonomiska förluster under den tid som de deltar i denna utbildning.

Herr talman! Motionärerna i detta ärende har på ett kraftigare sätt än vad utskottet har velat gå med på önskat aktualisera frågan om statligt kreditstöd för enbart skogsfastigheter. Vi har den uppfattningen att utskottet är ganska positivt. I utlåtandet heter det nämligen: »Enligt utskottets mening talar alltjämt starka skäl för att frågan om statligt stöd vid förvärv av fastighet bestående av skogsmark tas upp i samband med behandlingen av skogspolitiken i övrigt.» Den lilla osämja som man kanske kan säga har uppstått mellan utskottet och motionärerna gäller väl endast sättet att handlägga frågan. Motionärerna vill ha fram ett förslag i denna riktning snabbare, vill alltså att ärendet skall behandlas med förtur. Jag har tagit till orda här bara för att framhålla för skogspolitiska utredningens ordförande angelägenheten av att denna lilla framstöt inte blir bortglömd i den fortsatta behandling som skogspolitiska utredningen kommer att företa — som jag hoppas så snart som möjligt. Med detta, herr talman, ber jag att få anmäla att jag inte har något yrkande.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att understryka de synpunkter som anförts i motionen I: 156 och som berör en fråga vilken är ytterst aktuell i mitt hemlän, där de mindre brukningsdelarna dominerar. Herr Eskilsson har nyss på ett utmärkt sätt framfört vårt partis synpunkter på denna fråga. Det stora jordbrukspolitiska riksdagsbeslutet 1967 var inte enhälligt. Det rådde enighet om de stora riktlinjerna, när det gällde jordbrukets rationalisering, men det förelåg ett flertal i reservationer framförda ändringsyrkanden, som rörde nog så betydelsefulla detaljer. En sådan reservation gällde statligt stöd åt deltidsjordbruken. Den rationaliseringskungörelse som är utformad i enlighet med riksdagsmajoritetens beslut undantar en stor del av de svenska jordbruksfastigheterna — enligt beräkningar rör det sig om cirka 75 000 enheter — från möjlighet att erhålla kreditgarantier för rationaliseringsåtgärder eller förvärv av s.k. stödjordbruk. I dagens överskottssituation kan det naturligtvis inte vara ett intresse att med konstlade medel upprätthålla eller utöka en produktion, som aldrig kan bli direkt lönsam. Men det är inte detta frågan gäller. Driften vid dessa mindre brukningsdelar är av förklarliga skäl extensiv. Driftsformen blir ofta köttproduktion, baserad på betesgång. Och det är här miljön och landskapsvården bokstavligt talat kommer in i bilden. Det svenska landskapet har i mycket hög grad fått sin prägel av utformningen av de mindre jordbruksfastigheterna. Förutom att de ger sina brukare en viss trygghet, inte minst under den strukturomvandling av samhället som vi nu upplever, utgör dessa jordbruksfastigheter från miljöoch trivselsynpunkt en faktor av stor betydelse för hela samhället. Man kan också säga att de utgör en jordbank för framtida uttag. Om bostäderna på dessa mindre fastigheter kan hållas i fullgott skick, innebär det i en tid av bostadsbrist ett icke föraktligt tillskott till bostadsmarknaden. Enligt skogsvårdsstyrelsens uppgift finns för närvarande cirka 160 000 hektar nedlagd åkerjord, som ännu inte har kunnat tillvaratas för skogsodling. Med nuvarande takt tar det 15 år att få denna areal skogsplanterad — för att inte tala om de betydande arealer som årligen tillkommer. Om deltidsjordbruket upphör kommer stora arealer att ligga helt outnyttjade; de ligger där — inte ens för fäfot. På riksdagens bord ligger Kungl. Maj:ts proposition nr 28 på jämnt 400 sidor. Det är förslaget till ny miljöskyddslag. Detta rör huvudsakligen vattenoch luftföroreningar, buller och andra störningar. Naturvårdsproblemen hör också dit, även om de kommer att uppmärksammas i annat sammanhang. Motsatsen till bullret är dock fortfarande tystnaden, och här kommer landsbygdsmiljön in i bilden. Naturvårdsoch jordbrukspolitik måste samordnas.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

Herr talman! Den fråga vi här behandlar utgör en del av ett stort komplex. Det gäller vilken målsättning vi har för stora delar av vårt land. Av långtidsutredningen framgår hur man ser på de stora områden i vårt land som vi betecknar som glesbygder. Enligt denna utredning blir total avfolkning det slutliga ödet för dessa trakter, och man förutspår att det sista skedet av den processen kommer att bli ytterst smärtsamt. Den norske samhällsvetaren Ottar Brox har behandlat dessa frågor i ett betydande arbete, och det vetenskapliga material han där stöder sina antaganden på kan man inte så lätt bortse från. Han konstaterar betydelsen av att kombinera olika arbetsuppgifter, och däri ingår just deltidsjordbruket som en betydelsefull stomme. Vi kommer dessutom in på en rad andra frågor i detta sammanhang.

Det måste finnas bostäder, försörjningsoch servicemöjligheter. Frågan är: Skall vi bevara betydelsefulla delar av vårt land, eller skall vi i enlighet med vissa prognoser — bl.a. från arbetsmarknadsstyrelsens chef — förfara så att befolkningen samlas till knappt tio orter i vårt land? Vi kan jämföra med hur man har det i Tyskland, som dock är ett i hög grad industrialiserat land. Där betraktar man deltidsjordbruket som mycket betydelsefullt och räknar med att det kommer att bestå under lång tid som en viktig övergångsform. Det finns skäl att fråga sig: Vilken är målsättningen i vårt land, speciellt från regeringspartiet, när det gäller deltidsjordbruket? Man har anledning att ställa den frågan inte minst i anledning av den till lagrådet överlämnade lagrådsremissen beträffande ny fastighetsbildningslag. Den kommitté som förberedde detta arbete har ansett att deltidsjordbruket fortfarande är av betydande värde för vårt land. I lagrådsremissen utmönstras helt och hållet deltidsjordbruket under motivering att det inte överensstämmer med vår jordbrukspolitiska målsättning. Då är det alla skäl att ställa sig frågan: Vilken är egentligen målsättningen på detta område? Är målsättningen att deltidsjordbruket helt och hållet skall bort? Jag har liksom reservanterna den uppfattningen, som även framförts här av talare före mig, att deltidsjordbruket är och under lång tid framöver kommer att vara ett betydande element i möjligheten att hålla glesbygden levande.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

Herr talman! Det är klart, som herr Eskilsson här har sagt, att deltidsjordbruket alltjämt har en betydelsefull roll i vårt samhälle, det skall vi inte förneka. Men detta har vi också diskuterat föregående år och året före det. Jag kan inte finna att det har kommit fram några nya argument från dem som hittills har yttrat sig i denna debatt. Frågan om det öppna landskapet och frågan om naturvården m.m. har vi diskuterat förut. Vi har ett naturvårdsverk. Vi inom utskottsmajoriteten har sagt oss att dessa aspekter får man lägga fram hos denna myndighet. Frågan om att lätta trycket på bostadsmarknaden har också diskuterats förut. Jag kan sålunda inte finna att det här heller behöver göras några längre utläggningar. Den senaste talaren före mig berörde problemet med avfolkningen av glesbygden och ville då dra ganska långtgående slutsatser av den fråga vi nu dis kuterar, som dock icke är någon stor fråga. Den problematiken löser vi inte enbart med ett kreditstöd på en procent, eller vad här ifrågavarande subvention kan röra sig om. Glesbygdsproblemet måste lösas på helt andra sätt. Vi kommer då in på en lokaliseringsfråga av betydligt större mått. Det har också sagts från jordbrukets sida att när det gäller att bevilja samhälleliga kreditgarantier så har man just för jordbruket valt att göra en avgränsning som inte förekommer i fråga om kreditgarantier inom andra näringar. Man vill med detta ha sagt att jordbruksnäringen är missgynnad i jämförelse med andra. Det argumentet förekom föregående år och jag har hört det senare också. Jag skulle med anledning därav vilja fråga kammarens ledamöter om ni någonsin har upplevt att samhället beviljat företagslån eller kreditgaranti åt företag som får mindre än en sysselsatt. Om ingen kan säga att detta har skett är det ju reservanterna här som vill göra en avgränsning från rationellt tänkande inom jordbruket vilken inte finns inom andra näringar. Det är med dessa motiveringar som jag helt kort vill yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag sade också att denna fråga utgjorde en mindre del i ett mycket stort komplex, där jag ifrågasätter vilken målsättning vi har. Vad som i alla fall kommer fram ur utskottets utlåtande är inte en positiv inställning till denna fråga. Jag kan också ha anledning att, som jag tidigare nämnt, ställa frågan om målsättningen, eftersom vi vet att det har sagts att i den jordbrukspolitiska målsättningen inte ingår att i fortsättningen ha kvar deltidsjordbruk. Det är i alla fall en lagstiftning som riksdagen om bara något år kommer att ta ställning till.

Herr talman! Även det som herr Eskilsson betraktar som ett nytt argument har faktiskt blivit inaktuellt, ty den avmattning i efterfrågan på arbetskraft som han talade om och som har minskat takten i nedläggningen av småjordbruk har ju vänt ganska markant. Det råder på många områden brist på arbetskraft i dagens läge, särskilt i vissa regioner, och därför är detta argument inte längre aktuellt. Frågan om en billigare form av landskapsvård diskuteras i samband med problemen hur landskapsvården skall läggas upp. Jag vill ånyo säga att vi inte kan klara av denna fråga nu utan att den måste tas upp i ett större perspektiv i så fall.

Herr talman! Jag hade inte tänkt blanda mig i denna debatt, men jag tyckte att herr Augustsson avfärdade ärendet alltför lättvindigt. Han sade bara att det inte har tillkommit några nya argument sedan vi sist diskuterade denna fråga. Det är klart att herr Augustsson kan ha den filosofin att om de som hade rätt förra gången har stärkt sin ställning i det val som företagits därefter, då har de ännu mera rätt i dag. Jag vill dock erinra herr Augustsson om att i det närmaste halva riksdagen år 1967, när vi förra gången tog ställning till detta, ansåg att man borde komma i åtnjutande av kreditstöd också om man var deltidsjordbrukare. Jag anser att det finns skäl att föra fram detta krav ännu starkare i dag, inte bara med hänsyn till konjunkturerna. Det är möjligt att herr Augustsson hade rätt i att de åter vänt uppåt, men han tillfogade försiktigtvis att det gällde inom vissa regioner. Jag tror att problemet med sysselsättningen alltjämt är svårt i de regioner där deltidsjordbruket är mest företrätt. Jag vill ställa en fråga till herr Augustsson, och det är hur han vill definiera deltidsjordbruket i framtiden. Det finns visserligen en definition i utlåtandet, nämligen att företaget skall ge full sysselsättning åt minst en man. Men om vi skall fullfölja den socialdemokratiska jordbrukspolitiken och i mycket stor utsträckning ta bort animalieproduktionen från det egentliga jordbruket, får vi deltidsjordbruk i även de högre arealgrupperna. Då blir det ganska svårt att klara dessa linjer framöver. Det är närmast från denna utgångspunkt som jag anser att tyngden i kravet på att deltidsjordbruk skulle inrangeras här är större i dag och blir större framdeles än tidigare, just på grund av det faktum att vi kommer att få jordbrukare med relativt stora arealinnehav som icke har full sysselsättning på gården. De kanske har sysselsättning enbart på sommaren eller sysselsättning endast delvis året om, men är främst kanske beroende av säsongvariationerna. Inte minst med hänsyn till detta förmenar jag att det finns stor anledning att pröva om bestämmelserna. Herr talman! Med stöd av detta vill också jag yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Herr Augustsson har utförligt redogjort för vår inställning. Jag är förvånad över att motionärerna och reservanterna årligen kommer igen med denna fråga. Vi är ju ändå överens om att stödet skall utgå till effektiva och rationella jordbruk. Det är en fråga om resurser om man skall sträcka sig längre. Slår man ut resurserna på alla företag betyder ju detta att det blir mindre till var och en, och jag undrar om ens herr Eskilsson är till freds med ett sådant handlande. Nu är det ju så att deltidsjordbruken kan få stöd, och det är bara fråga om hur långt ner man skall dra gränsen. Förslaget innebär att jordbruket bör sysselsätta minst en man. Att gå därutöver är, som herr Augustsson redan påpekat, betänkligt, eftersom det då skulle kullkasta 1967 års riksdagsbeslut om den framtida jordbrukspolitiken. Det är inte uteslutande stora företag som får ganska goda bidrag och stöd. Så t.ex. har jordförvärvslån beviljats många jordbrukare vilkas åkerareal omfattar mindre än 30 hektar, sedan strukturrationalisering skett. Det tyder väl ändå på att deltidsjordbrukarna har fått hjälp men att deras gårdar efter rationaliseringen har blivit större. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag vill anknyta till vad herr Augustsson sade beträffande sysselsättningsmöjligheterna i olika regioner. I det sammanhanget bör nämnas att mitt läns landsting, med anledning av den vikt som landstinget tillmäter denna fråga, har beslutat att företa en utredning om deltidsjordbrukens betydelse i kombination med turistnäringen. I motionen I: 238 har jag framhållit att även riksdagen borde visa sitt intresse härför. När människorna från tätortsregionerna kommer till turistområdena, bör det finnas personer där som kan ta hand om dem. En sysselsättning under turistsäsongen passar tidsmässigt väl samman med arbete i deltidsjordbruk. Med anledning därav ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Jag kan i likhet med flera tidigare talare instämma i att detta är en liten fråga i förhållande till övriga ärenden som vi sysslat med under veckan. Framför allt är belastningen på statskassan mycket ringa. Närmast är det fråga om viljan att mjuka upp rationaliseringskungörelsen av år 1967. Som vi hört tidigare, är målsättningen att skapa jordbruksföretag som äger eller som kan förutses inom en nära framtid få förutsättningar för rationell jordbruksdrift. Den praktiska tillämpningen i lantbruksnämnderna innebär att man arbetar för en successiv uppbyggnad av en kärnfastighet. I de egentliga jordbruksbygderna sker som regel denna successiva uppbyggnad genom företagarnas egna initiativ och i samverkan med lantbruksnämnden. Som det också har sagts tidigare, finns det stora delar av vårt land där det inte går att bygga upp rationella jordbruksföretag i den anda som jordbruksrationaliseringskungörelsen anger, utan då kvarstår deltidsjordbruket. Att den här frågan har en viss aktualitet framgår av de fem motioner som har väckts. Ett drag har de olika motionärerna gemensamt, nämligen att de anser det nationalekonomiskt riktigt att underlätta förvärv och brukande av deltidsjordbruk. Motiveringarna har vi hört i de tidigare anförandena. Jag vill bara trycka på landskapsoch naturvårdssynpunkterna och deltidsjordbrukens nytta såsom en åkerreserv. I vårt land har vi ganska ensidigt stimulerat boendet i tätorterna, men det är oss inte obekant att många inte trivs med den livsformen utan vill tillbaka till glesbygden. De vill ha sin permanenta bostad där, och de vill gärna äga en bit av det svenska landskapet. Jag är medveten om att lantbruksnämndernas arbete blir mera komplicerat, om man för in naturvårdsmomentet. Från jordbrukarhåll har vi dock alltid hävdat att jordbrukspolitik och landskapsvård hör intimt samman. Vi tror att vi också kan räkna med en ökad förståelse från andra gruppers sida för den sammankoppling som det här är fråga om därför att den på längre sikt kommer att bli den billigaste formen när det gäller att bevara den svenska landsbygden och att bibehålla landskapet öppet och trivsamt. Herr talman! Vi som har förmånen att bo i ett rikt land, i valfrihetens samhälle, bör ha råd att genom en statlig kreditgaranti något underlätta förvärv av mindre jordbruksfastigheter, således fastigheter som har blivit över vid strukturrationaliseringen och som ur miljövårdssynpunkt anses värdefulla att bevara. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen. i främsta rummet borde inriktas på åstadkommandet av bärkraftiga och effektiva familjejordbruk.

Herr talman! Herr Eskilsson säger att för den oinvigde verkar inte skillnaden så stor mellan reservanternas och majoritetens skrivning. Jag kanske inte är så invigd, eftersom jag tycker att skillnaden faktiskt inte är särskilt märkbar. Reservanternas yrkande stämmer med få undantag överens med den praktiska tillämpningen på jordbrukets område av de aktuella bestämmelserna. Men skulle riksdagen ändå slå fast detta yrkande kanske baktanken är att man på så sätt framöver helt skall stoppa alla andra företagsformer än just familjejordbruket. Från vår sida vill vi inte göra denna snäva begränsning av näringspolitiken, och jag skulle tro att utvecklingen kommer att medföra att allt färre människor accepterar en sådan begränsning. Jag frågar mig särskilt hur de yngre jordbrukarna kommer att ställa sig därtill.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

Herr talman! Det kanske kan synas som om man gräver upp en gammal strisyxa från det stora slaget om jordbruket 1967, om man kommer igen på denna punkt, eftersom riksdagen, låt vara med en knapp majoritet, den gången talade om hur det framgent skulle vara. Men jag vill betyga kammaren att detta inte alls beror på prestigehunger eller besvikelse över att man förlorade den gången. Det beror helt enkelt på att vi anser att riksdagsbeslutet, som det i praktiken fungerar, inte är till fyllest. Jag kan knyta an till vad som står i utskottsutlåtandet och till vad som sades av herr Mossberger i diskussionen om det ärende vi behandlade tidigare. Man säger att huvuddelen av rationaliseringsstödet alltjämt går till det s.k. familjejordbruket — vilket för övrigt inte är så lätt att definiera. Det vore alldeles orimligt om inte så skulle vara fallet med hänsyn till att familjejordbruket, med den mycket vida definition som man nu vill tillämpa, omspänner åtminstone nio tiondelar av det svenska jordbruket. Att det mesta av rationaliseringsstödet alltjämt går till denna grupp är ju ingenting att förhäva sig över. Men jag vill framhålla att om vi ser på fördelningen inom denna grupp, finner vi mycket klart markerat att man har gjort en förskjutning till de större enheterna. Det finns siffror på detta. Men det hör till bilden att dessa siffror egentligen inte åskådliggör hurdan situationen är, därför att ett mycket stort antal sökande så att säga stannar på vägen sedan de fått veta hurudana bestämmelserna är. De får ett förhandsbesked, och så låter de aldrig saken bli prövad. Det är den kalla verkligheten. Dessa fall finns inte i statistiken. Man behöver här inte ta ytterligheterna när det gäller storleken — vi har Sörmlandsfallet i minnet. Jag tror att det finns tillräckligt mycket annat att anföra ändå. Om det är så att det allra mesta i dag går till s.k. familjejordbruk beror det också på andra saker. Jag vet att mycket stora projekt har avslagits på grund av att man inte kunnat få lönsamhetskalkylen att gå ihop. Det gäller framför allt på äggsidan, där det har varit fråga om ett projekt på 150 000 höns. Detta projekt föll sannolikt igenom inte därför att man menade att det var orimligt att lämna stöd, utan helt enkelt därför att kalkylen inte gick ihop. Men om vi hade haft ett bättre pris och en bättre lönsamhet föreställer jag mig att man med nuvarande bestämmelser hade lämnat detta stöd. Om man verkligen har några omsorger om det egentliga jordbruket, undrar jag hur man menar att det skall gå ihop framdeles. Herr Augustsson, och kanske andra meddebattörer, menar väl att det resonemang jag här för är irrationellt och att jag frångår den rationella linjen i jordbrukspolitiken. Jag vill då mycket kortfattat säga att jag inte alls är övertygad om att dessa stora projekt är mera rationella än jordbruk i egentlig bemärkelse. Man kan i detta sammanhang fråga sig vad som verkligen är rationellt. Det kan ju också vara rationellt att inte skilja mellan jord, gröda och djur, som man ju gör när man går in för dessa fristående animalieprojekt som man på visst håll är så förtjust i. Jag tror att det är mera rationellt och på sikt också mera hållbart att i större utsträckning än man gör i dag satsa på de jordbruk som vi redan har. Det är närmast detta som har gett mig anledning att återkomma med kravet att riksdagen skulle mycket bestämt uttala att familjejordbruket skall komma i förgrunden på ett helt annat sätt än hittills. Jag vill med dessa ord, herr talman, yrka bifall till reservationen.
Herr talman! Reservationen utmynnar i att riksdagen skulle skriva till Kungl. Maj:t och begära att rationaliseringen i främsta rummet bör inriktas på åstadkommandet av bärkraftiga och effektiva familjejordbruk. Men varför skall man behöva skriva till Kungl. Maj:t om vad som redan sker? Utskottet har ju erinrat om den utredning som lantbruksstyrelsen gjorde för budgetåret 1967/68. Den visar att enfamiljsjordbruken dominerar starkt, och efter vad jag kan se kan man väl inte komma familjejordbruket närmare än det enmansjordbrukaren sköter jämte sin familj. I utredningen visas också fördelningen av de bifallna ansökningarna om stöd till yttre rationalisering efter arealens storlek. Efter rationaliseringen var det 836 fall eller 80 procent som hade mindre än 50 hektar, och endast 221 fall eller 20 procent som hade över 50 hektar. I inte mindre än 290 fall eller 28 procent av hela antalet var arealen efter rationaliseringen mindre än 20 hektar. Man kan således inte påstå att det är de stora företagen som är gynnade, utan det är snarare tvärtom. Samma förhållande gäller beträffande den inre rationaliseringen. Siffrorna visar att efter inre rationalisering hade 210 jordbruk eller 32 procent en åkerareal under 30 hektar och 66 procent av jordbruken en areal under 50 hektar. Det framgår alltså att det nästan uteslutande är familjejordbruken som kommit i förgrunden. Detta var vi praktiskt taget alla överens om i utskottet när vi uttalade oss på det sätt som utskottet här gjort. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! I all korthet vill jag säga att herr Mossbergers siffror låter bra, men om de sätts i relation till de olika gruppernas inbördes storleksförhållande blir de mindre bra. Jag har granskat de här siffrorna från den aspekten och funnit att de mindre storleksgrupperna är klart underrepresenterade. Detta förhållande beror inte på att man inte vill ha lån, utan helt enkelt på att man dels får låneansökningarna avslagna, dels och kanske framför allt på att man aldrig avger någon låneansökan som bestämmelserna nu är utformade. Inte minst på grund av detta blir det här framkomna siffermaterialet missvisande. Storleken 50 hektar bör också sättas i relation till medelinnehavet av areal. Då finner jag att 50 hektar inte alltid kan betraktas som en liten areal. Min bedömning på denna punkt kan inte vara väsentligt annorlunda än herr Mossbergers med hänsyn till att vi är från samma bygd.

Herr talman! Plysch-radikalerna har uppenbarligen fått alltför stort utrymme i Sveriges Radio och TV. De utgör en försvinnande liten men högljudd del av ungdomen, och de företräder ofta odemokratiska åsikter som icke har gehör bland svenska folket. I ett land med demokratiskt styrelseskick är det sunt och riktigt att den stora delen av svenska folket reagerar mot sådana företeelser. Jag tycker också att det är på sin plats att vi, när vi i riksdagen diskuterar radio och TV, ger våra åsikter till känna om vad som förekommit. Sveriges Radio och TV är dock i vårt land ett monopolföretag, och som massmedier har radio och TV ett oerhört inflytande på åsiktsbildningen i landet. Därför bör vi också diskutera dessa mediers programverksamhet vid detta tillfälle. Vänstervridningen har gjort sig bred, och då ställer man sig frågan: Stämmer detta med avtalet mellan staten och Sveriges Radio? Avtalet är självfallet inte så preciserat att man med stöd av det kan göra anmärkningar i fråga om olika detaljer. I ett avseende är avtalet fullt klart. I 8 6, som är den omstridda paragrafen står: »Programverksamheten skall bedrivas med beaktande av ljudradions och televisionens centrala ställning i samhället. Av detta följer bl.a. skyldighet för bolaget att i lämplig form upplysa om nuets händelser, orientera om viktiga kulturoch samhällsfrågor samt stimulera till debatt kring sådana frågor.» Men det står också uttryckligt utsagt i avtalet att Sveriges Radio och TV skall hävda de demokratiska värdena. Det finns också anteckningar från de huvudpunkter som radiochefen anförde vid föredragningen rörande det nya avtalet av den 27 juni 1967 då avtalet mellan staten och Sveriges Radio förnyades. Radiochefen anförde då att hävdandet av de demokratiska grundvärdena helt allmänt innebar att Sveriges Radios verksamhet skulle vila på demokratisk grund. Vidare sade han att Sveriges Radio har skyldighet att aktivt förfäkta dessa grundvärden i programverksamheten. Detta innebär inte att odemokratiska opinioner och meningsyttringar inte skall få återges, men att de bör bemötas på ett sätt som klart utvecklas i gällande programregler. I de programregler som utfärdats står att kravet på opartiskhet i första hand innebär att Sveriges Radio självt icke får ta ställning i kontroversiella frågor. Det är alltså de medverkande i vederbörande program och inte Sveriges Radio som står för ställningstagandena. I andra hand innebär kravet på opartiskhet att olika åsikter skall komma till tals i programmen och balanseras på ett rättvist sätt. Det är givetvis svårt att avgöra vad som är en korrekt balans när det gäller att låta olika åsikter komma till tals. Hur vet man egentligen hur många som står bakom en meningsriktning som kommer till uttryck i vårt land? I vissa fall kan man i efterhand säga hur det borde gått till. Om vi ser på en sådan sak som kårhusockupationen förra året, som tog upp så mycken tid i TV och radio, så har vi senare i en TV-debatt fått veta att när en del av dessa demonstranter sade sig representera studenter, arbetare och bönder så hade de inte en enda fackförening i hela Sverige bakom sig. De tillfrågades direkt och gav ett undvikande svar. När man upprepade frågan, fick de lov att erkänna att ingen fackförening fanns bakom dem. Med vetskap om detta förhållande kan man inte påstå att dessa ungdomar representerar någon större grupp i samhället. Det har också senare vid kårhusvalen visat sig att denna meningsriktning inte alls var av sådan omfattning att den borde fått göra sig så bred i radio och TV. Radio och TV skall återspegla olika strömningar och åsikter i samhället; detta är naturligtvis riktigt och det protesterar jag inte emot. Men om man ägnar särskilt stort utrymme åt dylika strömningar som jag här exemplifierat, så medför det att okritiska åhörare kommer att påverkas, och det gäller framför allt ungdomen. Man får lätt den uppfattningen att detta är nu den svenska ungdomens åsikter. Därför är radions och TV:ns ställning synnerligen känslig, och man bör noggrant överväga vad som skall framföras i dessa massmedia. Kravet på en viss balans bör kraftigt understrykas. Skillnaden mellan de åsikter som framförs i reservation 2, som jag i första hand vill tala om, och utskottsmajoritetens åsikt är egentligen obetydlig. Utskottet har ju understrukit det som står i paragraf 6. Vad vi önskat är endast att man något utförligare skulle motivera detta genom att citera det som sades i radiochefens uttalande när det nya avtalet ingicks. Vi reservanter kan inte förstå att det skulle vara felaktigt att ta med detta uttalande i utskottets utlåtande. Jag har redan nämnt att man inte i varje detalj kan precisera hur radio och TV skall bedriva sin verksamhet, men samtidigt måste man medge att radiochefen har ett stort inflytande när det gäller hur radions och TV:s verksamhet skall utformas. Då måste man anse det vara betydelsefullt vad han uttalade vid avtalets ingående. Därför menar vi reservanter att det yttrandet borde ha tagits med. Det finns nu publicerat i reservationen, och vi har anfört att man med det avtal som godkändes 1967 inte avsåg att göra någon som helst ändring i fråga om paragraf 6. Det skulle alltså inte bli någon ändring i de riktlinjer som på sin tid stadfästes av styrelsen och programledningen i vissa uttalanden 1948, och som införts i programreglerna. I enlighet därmed uppfattade dåvarande Radiotjänst försvaret av de demokratiska värdena som en av sina främsta uppgifter. Av radiochefens uttalande framgår också att upplysning om tankeoch yttrandefriheten har sin givna plats i programmet, att opinionsyttringar som riktar sig mot demokratin inte ensidigt får komma till tals och inte får lämnas oemotsagda samt att det bör tillses att försåtlig propaganda mot demokratin inte insmyger sig i till synes opolitiska programpunkter. Jag har svårt att förstå varför den socialdemokratiska delen av utskottet inte vill medge att dessa synpunkter borde publiceras och understrykas igen. Jag är övertygad om att utskottets majoritet inte har något att invända mot vad som där yttrats. Jag tror inte man vill opponera sig mot vad som framförts i detta sammanhang. Sedan har vi endast gjort det tillägget i reservationen att under »erinran om innebörden av det sålunda anförda finner utskottet på grundval av de nu förevarande motionerna några särskilda åtgärder i ämnet från riksdagens sida Det är alltså inget bifall till motionerna, utan bara ett understrykande av vad som nu gäller i fråga om radions och TV:s sätt att sköta sitt arbete. När det gäller att råda bot på eventuella missförhållanden är det klart att vad som är viktigt är att de påtalas vid olika tillfällen, både i pressen och i radions och TV:s egna program, och att de påtalas i riksdagen. Radioledningen bör lägga den allra största vikt vid hur programmen utformas och, om missförhållanden finns, se nogsamt till anställningssituationen. Om det skulle finnas personer som medvetet driver en propaganda som inte är i Ööverensstämmelse med avtalet, så bör sådan personal givetvis inte arbeta i radio och TV. I en av reservationerna, som är välkänd tidigare, föreslås ett annat medel, och jag skall, herr talman, nämna några ord om det också. Reservanterna kommer att framlägga sin motivering, men jag vill nämna vad utskottet har tagit för ställning till den. Man för fram frågan igen om att man skulle ha ett fristående reklamfinansierat företag för att få en viss konkurrens inom radions och TV:s verksamhet. Vi har inte velat tillstyrka det. Man har under åtskilliga år fört fram detta önskemål, men det bör påpekas att det pågår en utredning om reklamens inverkan inom TV och radio, och det kan vara anledning att avvakta resultatet av utredningens arbete. Jag ville ge det erkännandet åt reservanterna i detta fall att de uttryckligen har sagt ifrån att hårda regler skall gälla för annonsering. En del av dessa regler anser jag vara kloka och riktiga, men jag anser att det skulle vara ännu kraftigare restriktioner. Den nedbrytande reklam som förekommer i andra länder har man t.ex. inte berört i detta sammanhang. Vad jag emellertid finner egendom ligt är att man nu egentligen inte har föreslagit någon frihet på radiooch TV-området, utan man har i stället föreslagit utredning av frågan om ett reklamfinansierat företag. I så fall får man inte heller någon fullständig frihet. Vi får bara ett annat företag som får monopol på sitt sätt därför att det blir reklamfinansierat. Jag tycker att det är egendomligt att reservanterna har slagit in på den vägen. Utskottsmajoriteten har inte kunnat anse att det skulle vara ett sätt att lösa de problem som finns på radions och TV:s område. Herr talman! Med vad jag nu anfört ber jag att få yrka bifall till reservation 2 ävensom till reservation 4 beträffande programverksamheten för utlandet. I Övrigt ber jag att få yrka bifall till utskottets utlåtande.

Herr talman! Det är väl inte många företeelser i vårt land som i så hög grad upptar allmänhetens intresse och är föremål för dess diskussion som radio och TV och dess verksamhet. Tydligen spelar den verksamheten betydligt större roll för vårt folk än vi kanske anar. Vi har många gamla och många i den övre medelåldern, vilkas huvudsakliga sysselsättning och underhållning är att höra och se på det som etermedia har att erbjuda. När denna fråga var uppe till behandling i kammaren i december 1966 tog jag mig friheten att berätta en historia som ger belägg för detta mitt påstående. Det händer ju ibland att man i denna kammare upprepar saker och ting. Jag skall be att få göra det nu. Det var historien om de gamla makarna som vaknade en morgon ganska tidigt. Mannen hälsade hustrun med orden: »God morgon, Anna, vad är det för program i TV i kväll?» Givetvis blir ett medium som omfattas med så stort intresse mycket påpassat och föremål för kritik — både positiv och negativ, både berättigad och oberättigad. Vi är alla eniga om att radio och TV skall ha de förutsättningar och möjligheter som kan ge de bästa programmen och det bästa utbytet för avgiften. Uppfattningarna skiljer sig emellertid då det gäller frågan hur dessa förutsättningar skall skapas. Det nuvarande läget inom radiooch TV området är enligt reservanterna otillfredsställande. Det beror till stor del på regeringens ovilja att söka nya vägar. På detta område befinner vi oss i en oförutsedd och snabb teknisk utveckling som borde ha utnyttjats bättre. Gång på gång har förslag om en förutsättningslös utredning av hela frågekomplexet avvisats. De tekniska möjligheter som föreligger för ett friare system har förbisetts, och de långsiktiga finansieringsfrågorna har lämnats olösta. Vi har från vårt håll framhållit och håller fortfarande fast vid att det i ett monopolföretag inte finns fullgoda möjligheter för en fri och allsidig opinionsbildning och samhällsdebatt. Visserligen görs nu vid genomförandet av TV 1 och TV 2 ett försök att i någon mån tillvarata de fördelar som konkurrens medför. Det nya systemet är dock behäftat med allvarliga brister. Centraliseringen blir påfallande, inte minst när det gäller en så viktig sak som nyhetsförmedlingen. Enligt vår mening, som vi framfört åtskilliga gånger, skulle urvalet av åsikter, nyheter och information bli rikare och mera allsidigt genom förekomsten av två självständigt konkurrerande företag. Risken för ensidighet gäller inte bara nyheter utan också samhällsreportage, litteratur, musik m.m. TV 2 står nu inför sin start och att detta beslut skulle rivas upp kan och bör inte komma i fråga. Men däremot är det, enligt vår mening, fullt möjligt och även nödvändigt att det nu tillsätts en utredning med uppgift att framlägga ett förslag om hur ett friare radio-TV-system kan utformas i framtiden. Detta skulle ge TV-publiken stör re valfrihet. Man bör kunna komma fram till ett väl fungerande konkurrenssystem där flera institutioner än Sveriges Radio kan ägna sig åt sändningar. Detta behöver inte betyda att etableringsrätten skulle bli helt fri. Sändningsmöjligheterna är ännu begränsade, och hur de skall disponeras måste bli föremål för lagstiftning, i varje fall då det gäller TV-sidan. I nuvarande läge anser vi, att planeringen bör inriktas på att skapa ramarna för ett självständigt företag för TV 2. Hur dessa ramar exakt skall utformas, bör handläggas av experter, exempelvis 1966 års reklamutredning, något som föreslås i reservation 1. I samma reservation anges mycket kortfattat några principer som bör vara vägledande för det nya systemet. Jag skall inte ta upp tid med att nu upprepa detta. Det nya företaget bör givetvis arbeta under samma regler för opartiskhet och ansvar som gäller för Sveriges Radio. Avtalets bestämmelser om opartiskhet är av fundamental betydelse för ett företag med ensamrätt till sändningar. Utan en sådan regel vore detta system oförenligt med en demokratisk ordning. Beträffande finansieringen bör företaget få tillstånd att försälja reklamtid. Hur detta skall ske måste också bli föremål för utredning, varvid hänsyn måste tas bland annat till verkningarna på dagspressens ekonomiska villkor. Alla finansieringssystem medför givetvis nackdelar, men vi måste väl utgå ifrån att licensfinansieringen i framtiden inte kommer att räcka till, om vi vill vara med i utvecklingen på radiooch TV-området. Jag vill ställa frågan: Hur ser majoriteten på spörsmålet om finansieringen av radio och TV i framtiden? Reklam i TV finns på många håll. Den har utformats olika, på vissa håll på ett helt oacceptabelt sätt och på andra håll på ett sätt som borde kunna accepteras i vårt land. I England t.ex. anser både BBC och ITV att konkurrensen mellan de två företagen varit till nytta i flera avseenden. Håller vi fast vid yttrandeoch åsiktsfriheten — och det gör vi väl alla, ty de utgör ju omistliga värden för demokratin — måste vi låta dessa frihetsbegrepp slå igenom också på radiooch TV-området. Låt mig till slut säga att även om resurserna möjliggör ökad frihet får därför inte friheten missbrukas. Självfallet måste många bestämmelser och villkor uppställas för en reklamfinansierad radiooch TV-verksamhet. Herr talman! Jag yrkar med detta bifall till reservationerna 1, 2 och 4.

Herr talman! Frågan om monopolsystemet inom svensk radio och television har varit föremål för debatter i riksdagen under många år. Ständigt får man från regeringspartiets sida höra det påståendet att ingenting nytt har inträffat som kan förändra partiets position då det gäller ställningstagandet till en från monopolbolaget fristående programproduktion. Jag har personligen — liksom vi har gjort från moderata samlingspartiet och folkpartiet — flera gånger påvisat att situationen inte kan anses vara enahanda år från år, av det enkla skälet att det dock för varje år som går inträffar någonting som måste påverka vårt ställningstagande. Jag tänker då inte enbart på det väsentliga förhållandet att tekniken ständigt förändras i ett accelererat tempo. Jag tänker också på att det kan inträffa andra händelser som skulle kunna påverka oss i våra ställningstaganden, t.ex. om vi personligen konfronteras med andra system än det vi vant oss vid här i landet. Till detta skall jag återkomma litet senare. Det vore mig fjärran, herr talman, att nu upptaga kammarens tid med ingående analyser av de grundläggande värderingar som vi från vår sida inlägger i frihetsbegreppet. Jag har gjort det så många gånger att jag i princip kan hänvisa till de positioner som vi folkpartiets sida tidigare intagit då det gäller frågan om monopol i radio och TV. På den punkten kan jag erkänna att vi nog inte kan komma fram med så många nya argument. Låt mig bara ännu en gång konstatera att vi alla här i kammaren med kraft uttalar att vi med alla medel vill slå vakt om yttrandefriheten och pressfriheten. Så snart någon vill tillämpa samma princip och samma frihet på radiooch TV området, stegrar sig emellertid alla socialister och slår ifrån sig med båda händerna — för att inte säga att de i brist på sakliga argument nästan tvingas att också använda fötterna. Jag skall inte heller ta tid i anspråk för att analysera de tekniska problemen och belysa teknikens möjligheter såsom bevisföring för att den gamla tesen om trängseln i etern är fullständigt världsfrämmande. Jag har gjort det tidigare i olika sammanhang här i kammaren, t.ex. i december 1966, då jag analyserade de tekniska förutsättningarna och, utan att bli motsagd, kunde konstatera att hela det resonemang regeringspartiet fört och alltjämt för är totalt felaktigt. Vid detta nämnda tillfälle ställde jag den konkreta frågan till herr Palme — som då var närvarande i kammaren — om han ville motbevisa mig i den tekniska analysen. Men se det ville han inte! Låt mig bara konstatera att teknikens utveckling fortsätter och ständigt gör nya landvinningar. I årets partimotion visar vi som exempel på teknikens framsteg hur den nya s.k. laserprincipen totalt kommer att revolutionera framtidens möjligheter för kommunikation mellan enskilda individer, mellan regioner, mellan länder och världsdelar. Många sådana motsvarande nya tekniska principer skulle kunna upptagas till analys, och alla sådana analyser skulle än mer än tidigare styrka mitt påstående att någon som helst saklig grund för det doktrinära fasthållandet vid monopolsystemet ur teknisk synpunkt saknar all grund. Jag begär inte att våra politiska motståndare skall vara insatta i alla de tekniska problem som är förknippade med radio och TV, men dessa tekniska förhållanden måste väl ändock vara grundläggande då det gäller att bedöma och ta ståndpunkt till hur ett elektroniskt massmediasystem skall kunna utnyttjas inom ett demokratiskt samhälle. I debatten med herr Palme i december 1966 framhöll jag att Sverige internationellt bör arbeta för en snabb lösning av internationella överenskommelser med hänsyn till att den internationella samordningsplaneringen håller på att akterseglas. Vi har upprepat detta krav i årets partimotion. Sveriges agerande får dock på intet sätt utgå från den förutsättningen att vi skall söka skapa motmedel i förhållande till vad dagens och morgondagens tekniska utveckling möjliggör. Det bör i stället innebära ett positivt mottagande och riktigt utnyttjande i syfte att förena länder jorden runt. Hur Sverige handlagt den frågan inom Förenta nationerna avser jag att ta upp till prövning i annat sammanhang och kan alltså lämna frågan på den punkten i dag. Jag nämnde, herr talman, att vi skulle kunna få förhållanden som kan påverka oss i våra ställningstaganden. Just nu är det mycket populärt att tala om riksdagsresor. Statsutskottets fjärde avdelning hade glädjen att förra hösten bl.a. få besöka London. Under besöket i London — det föreligger skriftlig rapport som är godkänd i avdelningen — fick vi en dag tillfälle att träffa prominenta företrädare för statsbolaget BBC, och en dag träffa lika prominenta företrädare — jag tror t.o.m. det var cheferna själva — för det kommersiella företaget ITA. Vi fick ställa precis de frågor vi ville och vi fick svar på alla frågor vi ställde. Det är för mig förvånansvärt att man över huvud taget inte synes ha lärt någonting eller påverkats av vad vi där fick del av. I detta sammanhang skall jag inte polemisera med herr Torsten Bengtson, eftersom herr Bengtson av olika skäl inte kunde delta. För mig var det en upplevelse att få lyssna till företrädarna för dessa båda företag och höra den samstämmighet som kom till uttryck när såväl chefen för BBC som chefen för ITA på ett och samma sätt förklarade för oss att man hade fått — och jag tror att herr Eric Peterson också talade om detta — en förbättrad programkvalitet i den konkurrens man nu hade. Vi fick också klart för oss genom de frågor vi ställde att det inte vore tänkbart att gå ut och fråga det engelska folket, om man ville avstå från reklamen i TV och i stället få högre licensavgifter. Det, sade cheferna, vore den dummaste fråga vi kunde ställa, därför att en sådan sak skulle det engelska folket aldrig acceptera. Jag frågar dem av majoritetens talesmän som var med på den här resan: Lärde ni er inte någonting, tog ni inte några intryck eller vilka intryck över huvud taget fick ni under besöket i England? Det är intressant att göra jämförelser. Jag har roat mig med att jämföra hur situationen är inom TV-området speciellt i våra europeiska länder. Jag kan inte underlåta att delge kammaren några synpunkter som är föranledda av denna analys, särskilt som hela problematiken hänger ihop med licensavgiften, som jag strax skall beröra. Jag skall nämna ett antal länder i Europa som alla har fler kanaler än vad vi har för närvarande i Sverige, som alla har betydligt längre sändningstid per vecka och som alla har betydligt lägre licensavgifter.

Jag tycker att det säger sig självt hur den jämförelsen utfaller. I partimotionen har vi sagt att vi förvånar oss över att departementschefen inte heller i år vill tala om vart det skall barka hän en bit in på 1970-talet. Sveriges Radio har i sina petita år efter år talat om att det måste till licenshöjningar. Det begärde man tidigare och har velat ha höjningar tidigare än vad fallet är. Vi har under årens lopp sagt att det kommer att bli licensavgifter på inemot 400 kronor. Vi har också roat oss med att titta litet närmare på detta förhållande och försökt — genom att gå igenom årsberättelser från Sveriges Radio under ett antal år och genom att se på de prognoser som Sveriges Radio för egen del har ställt — analysera hela problemkomplexet fram till budgetåret 1973/74. För att få ett riktigt utfall vid en sådan analys måste man enligt vår bedömning ta hänsyn till produktivitetsutvecklingen. Det visar sig att produktiviteten inom televisionens område — om den mätes med utgångspunkt från antalet sända TV-timmar per anställd — under perioden 1961 68 har minskat med i genomsnitt 6 procent per år. Under samma period har medellönen per anställd ökat med 6,75 procent.

Ett sådant företag tror jag inte att någon kan vara glad åt. Det är kanske därför man ser och hör talas mycket om den personalpolitik som bolaget i dag bedriver. Men om man skall klara dessa 4 959 anställda får man ett sådant lönekonto och ett sådant omkostnadskonto i övrigt att man 1973/74 — om det licensfinansierade monopolsystemet bibehålls — måste ta ut inemot 400 kronor i årlig licensavgift. På den punkten säger departementschefen ingenting i år, men vi har i vår motion belyst hur vi vill lösa det hela. I anledning av vad herr Bengtson sade om att man måste ha fasta regler om man skall ge sig in på reklam vill jag påpeka att det är riktigt. Jag kan i detta sammanhang hänvisa till vår partimotion, där vi bland annat berört de principer man har för reklaminslag enligt Television Act, som vi också fick tillfälle att fråga närmare om när vi var i London. Herr talman! Detta är utgångsvärderingar, vilka gör att vi står som reservanter i år liksom tidigare. I fråga om reservation 1 har jag för närvarande inget annat att tillägga än att jag vill yrka bifall till den reservationen. Herr Bengtson har redan tidigare berört reservation 2 om avtalet mellan staten och Sveriges Radio. Jag yrkar bifall även till den reservationen och skall inte säga mer, eftersom annan talesman för vårt parti kommer att beröra just den. Reservation 3 är en följdreservation, kan man säga. Med hänsyn till att vi inte accepterar utbyggnad av detta mammutföretag inom monopolets ram anser vi inte heller att vi skall lämna Sveriges Radio medel för att anställa ett hundratal nya tjänstemän och göra viss utbyggnad för att kunna bedriva sin monopolverksamhet. Därför har vi skurit ned de äskade medlen med 20 miljoner kronor, vilket framgår av reservation 3, som jag också ber att få yrka bifall till. Reservation 4 berör Sveriges Radios programverksamhet för utlandet. I denna reservation har de tre borgerliga partierna enat sig om en uppräkning av Kungl. Maj:ts förslag med 400 000 kronor. Denna uppräkning är endast till för att täcka de automatiska utgiftsstegringarna och för att man skall kunna bibehålla nuvarande omfattning av sändningarna och denna programverksamhet. Får Sveriges Radio inte dessa medel blir det nödvändigt att göra ingrepp på ett eller annat sätt. Det åvilar Sveriges Radio att bedöma vad som i så fall skall göras. Men jag kanske inte, herr talman, i dag behöver tala så mycket om reservation 4. Jag vågar ändå utgå från att många socialdemokrater kommer att rösta för den reservationen. Åtminstone borde alla som tillhör Stockholms arbetarkommun och Norrbottens partidistrikt inom SAP göra det. Om inte tycker jag att de borde skämmas över att de satt på distriktskongresserna för en vecka sedan och gjorde uttalanden, i Stockholm bl.a., där man krävde att Sveriges Radio skall göra nya utsändningar på grekiska för att tala om för det grekiska folket hur omvärlden ser på dess situation. I Norrbotten begärde man att det skulle ges större möjligheter att skicka nya reportrar till de latinamerikanska länderna. Har man gjort sådana uttalanden på distriktskongresserna borde man också kunna stå för det och i detta sammanhang även stödja vår reservation 4, till vilken jag ber att få yrka bifall.

Herr talman! Efter allt som sagts från reservanternas sida finns kanske inte mycket att tillägga. Men medan herr Bengtson försvarade utskottsmajoriteten gjorde jag några anteckningar om ett par punkter. Då herr Bengtson vid ett tillfälle talade i egenskap av reservant sade han sig ha mycket svårt att förstå varför den socialdemokratiska delen av utskottet inte kunnat ansluta sig till reservation 2. Med användande av samma ordalag skulle jag vilja förklara mig ha mycket svårt att förstå varför herr Bengtson och hans parti inte har kunnat ansluta sig till reservation 1. Ty herr Bengtson inledde ju sitt anförande med en rad anklagelser mot Sveriges Radio för att inte hålla balansen. Han tog kanske inte i lika kraftigt som herr Brundin nyss gjorde och kanske inte heller med samma intresse som jag gjort när jag vid ett par tidigare tillfällen i kammaren har pekat på just den här snedbalansen. Men herr Bengtson påpekade att odemokratiska intressen får starkt företräde i radio och TV.

Herr Bengtson hade alltså mycket kritiska synpunkter på radions och TV:s sätt att sköta sin uppgift. Ändå vill han liksom utskottsmajoriteten inte vara med om att skapa konkurrens för detta företag. Herr Bengtson hänvisar till en pågående utredning i den frågan. Men utskottsmajoritetens Oopposition mot ytterligare företag i denna bransch fanns ju långt innan några utredningar var på tal. Herr Bengtsons hänvisning förefaller mig därför bara vara ett sätt att söka kringgå detta problem. Märkligt nog riktade utskottsmajoritetens talesman nästan en anklagelse mot reservanterna för att dessa yrkat på utredning om endast ett konkurrerande företag. Herr Bengtson tyckte det skulle vara en skral frihet med enbart ett konkurrerande företag. Det borde tydligen enligt hans uppfattning bli en hel rad konkurrenter. Men man får väl i detta som i så många andra sammanhang ta ett steg i sänder. Om vi fick ett konkurrerande TV-företag kunde vi lära oss vilka verkningar ett sådant arrangemang skulle få. Om det visade sig, herr Bengtson, inte vara tillräckligt med två företag i denna bransch skulle vi kunna återkomma med yrkande på flera företag. Men detta tror jag inte blir aktuellt på lång tid ännu. Jag har också alltid varit mycket förvånad över att man kan resonera på det sätt som man gör från majoritetens sida beträffande radio och TV, när man för ett helt annat resonemang vad gäller pressen. Då är man verkligt angelägen att tala om nödvändigheten av en fri konkurrens. Man är där rädd för att det skall bli en snedbalans, att en viss grupp av tidningar skall få ett så överväldigande inflytande att de helt kommer att styra opinionen. Man har funnit detta så allvarligt att vi som be kant har fått ett presstöd, som kostar många miljoner, för att hålla de tidningar under armarna som nödvändigtvis anses böra finnas för att det skall bli en balans i debatten. Här har man alltså precis motsatt uppfattning. Tidningarna lever ju i stor utsträckning, man kan säga nästan helt, på reklamen och ingen protesterar mot det. När det däremot gäller att släppa in reklamen i radio och TV blir man genast förskräckt. Många har sagt att svenska folket inte skulle tycka om att få se reklam i TV. Jag tror inte alls på det. Om man t.ex. ser på hur publiken reagerar mot reklamen i samband med biografföreställningar — där inleds ju i allmänhet programmen med »reklamsnuttar» — finner man att detta visar något annat. Jag har sett många sådana reklaminslag, och det är klart att det finns en del som är löjeväckande och som man tycker verkar litet stolliga. Men det kan man också säga om många av TV-programmen. De är inte bara löjeväckande och stolliga utan också torftiga och ibland rent urusla. Många reklaminslag, sådana vi sett dem på våra biografer, är onekligt skickligt gjorda, intresseväckande och roande. Jag tror inte att den publik, som kommer till en biograf i så god tid att den hinner se reklamavsnitten, tycker att det skulle varit bättre att ha fått sitta och vänta kanske i fem minuter utan att någonting hänt. Varför skulle det vara annorlunda med TV-publiken? Varför skulle inte den gilla att det i de pauser som då och då och rätt ofta uppstår i TV hände någonting? Varför skulle den publiken tycka att det var så förskräckligt att se reklam, när samma människor som biopublik tydligen inte bara fördrar det utan tycker att det är njutbart? Över huvud taget är det väl så, herr talman, att åtminstone de flesta av oss tycker att det är bra med konkurrens på alla områden. Det är bra när det gäller filmen, det är bra när det gäller teatern, det är bra inom konsten, det är bra inom många områden, ty det skapar större valmöjligheter att se olika saker och ting och t.o.m. köpa olika saker och ting. Det ger större utrymme för nya initiativ, för nya grepp och kanske också för nya sätt att nalkas problemställningar. Men när det gäller radio och TV, som enligt herr Bengtsons, min och många andras uppriktiga mening inte har skötts på ett riktigt sätt, då vill man ändå inte veta av någon konkurrens. Jag tycker, herr talman, att detta är fullständigt obegripligt.

Herr talman! Det råder inte några delade meningar mellan herr Axel Andersson och mig i den kritik som har riktats mot Sveriges Radio och TV. Men frågan är ju: Löser man problemet genom att starta ett annat företag? Eftersom herr Axel Andersson direkt frågat varför vi inte skulle kunna stödja detta, vill jag hänvisa till de olägenheter jag tidigare berört i detta sammanhang. Inte heller i år står det i reservationen att man på något sätt skulle gardera sig emot vad jag vill kalla åsiktsköp, dvs. att ett politiskt parti eller någon annan kan köpa programverksamhet. Det talas i reservationen om aktieteckning, om restriktioner och sådant, men ges inga konkreta besked. Ett annat problem, som jag berört tidigare, är nedbrytande reklam. Riksdagen har t.ex. begärt förbud mot spritreklam, och jag hoppas att justitieministern kommer att lägga fram en proposition härom. Det finns kanske också utsikter att få förbud mot tobaksreklam m.m. Det är sådan reklam som brukar göra sig oerhört bred i kommersiell TV i likhet med viss annan reklam som är allt annat än önskvärd ur samhällssynpunkt. Allt detta medverkar till att det inte lär bli bättre med denna sorts TV-program. Däremot har det påtalats i reservationen att samma villkor gäller för denna reklamverksamhet som för Övriga program beträffande opartiskhet och ansvar. Det gäller ju att verkligen följa dessa fastställda regler. Om programverksamheten står det i dessa bestämmelser t.ex. att radion har skyldighet att hävda den västerländska demokratins grundprinciper, särskilt dess krav på rättssäkerhet samt tanke-, yttrandeoch samlingsfrihet. Det står också angivet att huvudregeln måste vara att odemokratiska riktningar endast i undantagsfall får komma till tals och att deras uttalande inte får lämnas oemotsagda. Vidare kan Sveriges Radio låta demokratiska riktningar hävda de demokratiska värdena och kritisera övergrepp mot dessa utan att därför ge odemokratiska riktningar motsvarande möjlighet att framträda eller rätt till försvar eller motkritik. Vi har här så klara och bestämda regler, att om vi följer dessa måste programverksamheten bli sådan att man inte får stor anledning att anmärka på den. Kanske jag också skall tillägga, herr talman, att vad som nu sagts om de demokratiska värdena även gäller andra likartade värden. Sveriges Radio bör således främja humanitet och motverka brutalitet. Det vore kanske önskvärt att man beaktade detta vid en hel del val av filmer. Detta är orsaken, herr Axel Andersson, till att vi inte tror att det finns garantier för att man kan hålla en sådan form av TV-verksamhet inom rimliga gränser, utan det kommer att uppstå åtskilliga olägenheter.

Herr talman! Det är rätt märkligt att herr Bengtson vill påstå att det finns garantier för opartiskhet osv. när det gäller det monopolföretag vi nu har. I sitt första anförande konstaterade han att det inte fanns någon sådan opartiskhet, utan det förhöll sig precis tvärtom: vissa grupper fick betydligt större utrymme än andra i radio och TV. Vidare säger herr Bengtson att han är så förfärligt rädd för att denna reklam skall bli nedbrytande — han använde det uttrycket. Men om detta reklamfinansierade företag sköts som det skall skötas, hur går då det resonemanget ihop med att reservanterna kräver att det skall finnas regler om opartiskhet och ansvar? Den som har ansvar kan väl inte tillåta att saker och ting släpps fram som är moraliskt förkastliga och nedbrytande för den publik som han vänder sig till. Något sådant kan helt enkelt inte förekomma. Jag vet inte om jag missuppfattade herr Bengtson, men han trodde tydligen att i det här andra företaget skulle de politiska partierna kunna köpa programtid och utnyttja den nya organisationen för att sända ut köpt politisk Propaganda. Men det är väl ändå klart och tydligt utsagt att det inte skall förekomma. Jag tycker att de skäl som herr Bengtson i varje fall åberopar för att han intar en så negativ ställning i detta fall inte håller.

Herr talman! Jag skulle vilja veta var garantierna finns för att det inte kommer att säljas politiska program i kommersiell TV. Sådant förekommer i andra länder. Det står ingen garanti för att det inte skall säljas politiska program. Då blir följden den som jag nämnde. Regeln att verksamheten skall bedrivas under ansvar är ett tänjbart begrepp. De två ämnen som jag nämnde — Spritoch tobakspropaganda — råder det delade meningar om. Många hävdar att det inte är något fel i att bedriva sådan propaganda. Jag anser för min del, liksom herr Axel Andersson, att det är fel. Men det finns inte någonting sagt om de båda ämnen som jag angav som exempel. Sedan talade herr Andersson om vad det kunde finnas för garantier för opartiskhet i det nuvarande systemet. Det finns inga garantier direkt för detta, ty det går inte att specificera vad man skall göra. Men alla de citat som jag läst upp om riktlinjerna för programverksamheten i radio och TV innebär ju en viss garanti. Om man följer dessa riktlinjer till punkt och pricka kommer ingenting sådant att förekomma som vi nu har haft anledning att rikta kritik emot.

Herr talman! Det som vanligen utmärker en följetong brukar vara den stegrade spänningen, men det är någonting som man stört omöjligt kan säga om detta ärende. Det verkar precis som om man räknade med ett lyckligt slut genom uttröttning. I de båda motionsparen från moderata samlingspartiet och folkpartiet begärs en snabbutredning av frågan om nödvändiga bestämmelser för att kunna införa ett fristående reklamfinansierat företag, och som vi kunnat läsa i skrifterna tänker man sig så småningom flera företag. Man säger att man är ute i frihetens ärende. Får folkpartiet och moderata samlingspartiet som de vill, skall det bli etableringsrätt i etern. Det var ganska intressant att läsa protokollet från andra kammaren för ett år sedan då denna fråga var på tal. Då sade herr Hedlund att här förekom ett våldsamt missbruk av språket, lika tokigt som när det i kommuniststaterna talades om demokrati. Naturligtvis går det inte av praktiska skäl att ha en fri etableringsrätt. Hur man än resonerar måste det til syvende og sidst vara fråga om att utdela privilegier. Motionärerna vill ha frihet för enskilda intressenter i en eller annan kollektiv drapering att på vissa juridiska villkor driva TV-företag med reklampengar som inflyter genom marknadsföring i deras kanal av varor och åsikter. Utskottet strider för en annan sorts frihet. Vi vill slå vakt om Sveriges Radio, som — jag understryker det — är ett tekniskt monopol, icke något åsiktsmonopol, ett företag som i sin rikt fasetterade programpolitik skall stå fritt från både statligt och privatekonomiskt inflytande och beroende.

Jag beklagar att vår ståndpunkt inte kan bli förstådd. Jag säger som herr Strandberg nyss sade, jag inte kan hitta på några fler argument för att stryka under att det är en principfråga som skiljer oss åt. Motionärerna vill att pressen skall få huvudansvaret för det första fristående TV-företaget, och folkpartiet vill också knyta några representanter för folkrörelserna till huvudmännen. Vi har fört många debatter här i riksdagen om dessa saker. I tidigare debatter har flera talare varit inne på att tanken att koppla ihop tidningsägarintressen med reklam-TV, vilket är en mycket skrämmande tanke. Vi upplever ju en koncentrationsprocess inom tidningsvärlden. Flera tidningar läggs ner, och vi kommer att få några stora tidningar som drivs av betydande ägarkoncerner. Press och TV är enligt min mening två skilda saker som skall stimulera och bevaka varandra. Om man skulle åstadkomma denna sammankoppling som man är ute efter, skulle det enligt min uppfattning — och jag tror jag talar å majoritetens vägnar — innebära en försämring. Det är orimligt att försöka göra gällande att det skulle vara en kungsväg mot en friare opinionsbildning. Herr Holmberg sade i denna kammare år 1966 att om opinionsbildningen skall vara fri, måste också de institutioner som skapar opinioner vara fria. Utskottsmajoriteten tyckte precis detsamma. Motionens förslag om huvudmannaskapet är för resten inte någon nyhet. Sveriges Radio ägs ju av pressen, folkrörelserna och industrin. I styrelsen sitter representanter för ett tvärsnitt av befolkningen. Även om det görs en hel del missar, som väl torde vara ganska oundvikliga hur man än har det ordnat, tror jag att Sveriges Radio kan åberopa en stark goodwill ute bland befolkningen. Jag har åtminstone hört erkänn samma ord även från de nu mycket kritiska talarna här om radioledningens obundenhet och dess bevarade integritet.

Programpolitiken fingranskas.

Jag vill fråga herrarna här: Vilka jämförbara möjligheter till insyn, kontroll och uppföljning kommer att finnas i det nya privatägda företaget? Jag skulle tro att de möjligheterna är uteslutna. I den Strandbergska motionen läser jag att det viktigaste är att bryta monopolet och att reklamfinansieringen är ett alternativ att klara finansieringen. Jag är mycket nyfiken. Kan man få veta vilka andra alternativ herr Strandberg tänker sig. Det kan ju inte gärna bli fråga om avgifter, eftersom ni ju ömmar för licensbetalarna, inte bara annonsörerna. Vill folk ha reklam i TV? Jag kan liksom herr Möller och många andra gjorde i fjol hävda att det aldrig hörts minsta antydan om att svenska folket skulle vilja ha reklam serverad i vardagsrummen. Det finns en hel del vägande skäl mot reklam. I en liten skrift som jag verkligen rekommenderar — den kom ut 1965 och är utgiven av Nordiska kommittén för konsumentfrågor — redovisas såkligt en mängd skäl både för och emot. I den skriften har jag läst att det i Danmark inte gjorts någon officiell framställning i ärendet sedan 1961. Vidare, att man i Finland, där man ju har reklam i TV, är mycket irriterad och har haft förslag om minskning eller förbud. Beträffande Danmark förekom där reklam i radion tidigare, men verksamheten återupptogs inte efter kriget. I Nordiska rådet har det förekommit förslag om att rådet borde ta initiativ hos de olika regeringarna i den här frågan, men detta förslag har tillbakavisats. Besöket i England var mycket intressant, även om en del gick mig förbi, eftersom jag inte kan språket tillräckligt väl.

Det har visat sig att det i länder där reklam-TV införts varit mycket svårt att få fram ordentliga konsumentupplysningsprogram. Jag vill inte bestrida att det görs många goda program också av företagen i dessa länder, men man kan väl utan vidare säga att utvecklingen för kommersiell TV kan bli densamma som inom nöjesindustrin. Det går enligt min mening inte att frikoppla programutbudet inom en reklam-TV från rena rama affärsbedömningar. Enligt vad som upplystes under besöket i Amerika tar man där i programpolitiken en alldeles speciell hänsyn till tonåringarna som värdefulla framtida köpare och som utgör en mycket stor del av TV-tittarna på bästa sändningstid. Jag tror att det var herr Lindahl som frågade om det kolossala reklamutflödet ledde till sänkta varupriser. Svaret var en axelryckning.

Jag hoppas verkligen att vi skall slippa en reklam för att skaffa oss den där tekniska lilla grejen som herr Bengtson talar om och som skall hjälpa oss att stänga av den övriga reklam som skulle komma att flöda i TV-rutan. Inom Sveriges Radio har man en hög ambitionsgrad. Det kan jag försäkra efter 20 års styrelseledamotskap där. Det tycker jag också att man skall erkänna, även om vi är överens om att det görs missar. Önskemål om bättre program har vi alla, men det är en fråga om tid och pengar. Detta leder mig direkt över till frågan om licensavgiften. Herr Strandberg har med siffror visat hur låga licensavgifter man har i åtskilliga andra länder som har reklam. År 1966 betalade vi 67 öre för radio och kronor 1:92 för TV per dag. Vi betalar naturligtvis mera nu. Men kan herr Strandberg nämna någonting som inte har följt med i prisutvecklingen?

Bör vi inte något besinna vad som verkligen utbjudes i radio och TV? Här är det ju inte heller fråga om en personlig biljett, utan hela herr Strandbergs familj får ta del av alla program för samma kostnad. Vad som utbjudes är nyheter, kulturella program, teater, osv., osv. Jag kan inte anse att licensavgiften är alltför dyr. Herr Strandberg vet väldigt mycket om teknik. Det gör inte jag.

Detta är tydligen ett ställningskrig, och jag kan inte tro an nat än att vi kommer att stå på barrikaderna också nästa år.

Ni var så segervissa.

Men det går ju inte alltid som man tänker sig. Det kan inte hjälpas att motionerna i dag ter sig mindre meningsfulla, eftersom vi nu har en socialdemokratisk majoritet och en regering som sitter säkrare än förut. Jag kan aldrig tro att herr Strandberg, såsom den realist han är, ett enda ögonblick har trott att han skulle få gehör för sin motion. Den är väl närmast att betrakta som ett beställningsskrädderi.

Herr talman! Låt mig bara säga några ord till herr Bengtson beträffande det resonemang han för om reklamreglerna. Herr Bengtson! Läs vad som står bland annat i vår partimotion, där vi pekar på att man som en principiell lösning skulle kunna tänka sig det engelska systemet. Detta system är upplagt så att vetenskapsmän, läkare och alla möjliga kategorier är inkopplade långt innan programmet skall sändas. Jag vill minnas att programmen är föremål för prövning tre—sex månader i förväg. En sådan metodik har vi eventuellt kunnat tänka oss i detta fall. Tack snälla fru Wallentheim för betyget åt vår partimotion! Fru Wallentheim sade att den närmast är att beteckna som ett beställningsskrädderi. Fru Wallentheim vet mycket väl att ett beställningsskrädderi ger förnäm vara, betydligt bättre än vanlig konfektion. Jag tackar för vitsordet och omdömet. Jag har mycket svårt att förstå vad fru Wallentheim menar med att Sveriges Radio är ett tekniskt monopol. Det där får nog fru Wallentheim förklara litet mer för att jag skall kunna följa med i svängarna. Ett tekniskt monopol kan man kanske säga att vi har inom televerket. Men att hon kan ha en motsvarande beteckning på Sveriges Radio är för mig en gåta. Att påstå att styrelsen skulle vara ett tvärsnitt av folket — nej, fru Wallentheim, det går inte. Vi har väl ändå inte 95 procent socialdemokrater i Sverige. Därmed faller det argumentet. Vilka vill ha reklam? Fråga våra ungdomsförbund! Den nya generation som växer fram och förstår vad tekniken ger oss för möjligheter talar mest om att bryta monopolet och även gå in på reklamsidan. Det är och förblir ett fullständigt felaktigt påstående att reklam inte skulle kunna hålla prissättningen nere. Det är nog tvärtom så att reklamen är ett incitament till den konkurrens mellan olika utbud som vi har och som i och för sig är prisdämpande, Det tror jag att alla som har med den saken att göra kan räkna ut. Slutligen tror jag inte att man utan vidare kan dra in utlandsprogrammen på det sätt som fru Wallentheim säger. Det räcker ändå inte till. Man har behov av 400000 kronor för att klara dagens sändningar. Drar vi in dessa 400 000 försvinner de tre programmen.